Herr talman! Tillsammans med två medmotionärer hade jag till fjolårets riksdag en motion i samma fråga som den vi nu behandlar, nämligen att hyresvärd bör ha skyldighet att lämna tillträde för besökare till hyresfastigheter. Motionen var föranledd av att det blir allt vanligare att portar till hyresfastigheter hålls låsta, inte bara nattetid utan också — framför allt i Stockholm i varje fall — hela dagarna, med de problem som detta medför för de boende. Jag har i min motion anfört en rad av de problem som därigenom drabbar de boende, varför jag inte skall ta upp tiden med att upprepa dem här. Speciellt besvärligt är det för dem som är gamla och ensamma. Lagutskottet ansåg i fjol också att detta verkligen var ett problem som vållade stora olägenheter men yrkade ändå avslag på motionen. Motiveringen var att man kan räkna med att frågan blir föremål för överväganden och förhandlingar mellan partsorganisationerna på hyresmarknaden, Hyresgästernas riksförbund och Sveriges fastighetsägareförbund. Jag böjde mig för den motiveringen och trodde att det fanns skäl för den förhoppningen, men jag sade också i det anförandet jag då höll att jag avsåg att komma tillbaka, om ingenting hände i frågan. Eftersom jag har fått klart för mig att ingenting har hänt sedan i fjol, reste vi — samma motionärer — frågan på nytt i motionen 616. Jag har svårare att förstå utskottets motivering den här gången, när man också i år vill avslå motionen. Lagutskottet säger nämligen i det föreliggande betänkandet: ”De upplysningar utskottet inhämtat ger sålunda vid handen, att arbetet på sådan lösning av frågan, som utskottet förordade i sitt till föregående års riksdag avgivna betänkande, ännu inte påbörjats inom de berörda partsorganisationerna.

Detta fick man också klart för sig när man såg det svar som socialförvaltningen i Stockholm hade avgivit i fjol, när utskottet hade skickat motionen på remiss dit. Där känner man väl till frågan och hade starkt understrukit nödvändigheten av att problemet blir löst. Sedan dess har också antalet låsta portar ökat, och problemet har alltså inte blivit mindre. Det naturliga borde ha varit, tycker jag, att man i utskottet, eftersom man där är ense med oss motionärer om problemets omfattning, och då man i år kunnat konstatera att inga försök till lösningar på frivillig väg gjorts, i varje fall hade övervägt, huruvida man lagstiftningsvägen kan komma åt frågan; men ingen som helst diskussion om detta förekommer i lagutskottets betänkande nr 5. Herr talman! Jag skall inte heller i år yrka bifall till motionen, men jag hoppas att lagutskottet nästa år, när frågan på nytt aktualiseras i riksdagen, verkligen går in på sakfrågan. Det är den faktiskt värd.

Herr talman! Som framgår av det enhälliga utskottsbetänkandet har utskottet kommit till samma ståndpunkt som i fjol då detta ämne också behandlades. Jag skulle verkligen önska att den problematik som dras upp i motionen var så enkel som motionärerna anser att den är. Vi i utskottet anser liksom motionärerna att det här rör sig om en fråga som är synnerligen beaktansvärd, men den lämpar sig inte enligt utskottets mening för en allmängiltig reglering genom lagstiftning — för närvarande har vi i varje fall inte kunnat komma till den uppfattningen att det här går att effektivt lösa frågan lagstiftningsvägen. Utskottet har understrukit att det enda praktiska men likväl inte särskilt idealiska uppslaget för en förbättring av de hyresgästers möjligheter att normalt ta emot besökare, som bor i fastigheter med ständigt låsta portar, är att installera porttelefon. Installering av sådana fortgår i Stockholms centrala fastighetsbestånd och förmodligen även på andra håll, där man av kända skäl nödgats införa ordningen med även på dagtid låsta portar. Denna frågas lösning borde vara av hög angelägenhetsgrad men har likväl inte tagits upp på den väg, som förefaller vara rimlig och naturlig och som också ligger närmast till hands, nämligen genom att partsorganisationerna på hyresmarknaden söker tillsammans finna former för hur problemen skall kunna lösas i det enskilda fallet. Jag är övertygad om att dessa problem kan vara mycket besvärande. Det är då märkligt att t.ex. hyresmarknadskommittén, som är ett förhandlingsorgan gemensamt för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag och Hyresgästernas riksförbund med uppgift att bl.a. syssla med boendeförhå!landen av olika slag, inte tagit upp den här frågan eller fått någon påstötning om de missförhållanden, som beskrivs i motionen. Utskottet vidhåller att förhandlingsvägen åtminstone måste prövas och vill med sitt uttalande därom fästa partsorganisationernas uppmärksamhet på de i motionen påtalade olägenheterna i större bostadsområden med på dagarna låsta portar för de motåtgärder, som dessa organisationer gemensamt kan finna lämpliga och möjliga att vidta. Jag vill påpeka att utskottets betänkande är enhälligt och alltså stöds även av dem i utskottet som tillhör centerpartiet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag är glad att herr Wiklund i Stockholm så oförbehållsamt erkänner problemets omfattning, men han säger samtidigt att det inte är så enkelt som motionärerna tror. Jag kan försäkra att jag aldrig trott att det är så enkelt, men i riksdagen försöker vi ju lösa inte bara de enkla problemen. Herr Wiklund säger också att denna fråga inte lämpar sig för lagstiftning. Jag skulle önska att utskottet i sitt betänkande bättre hade motiverat detta. Jag har svårt att i betänkandet finna några sådana motiveringar.

Herr talman! Under flera år har jag tillsammans med herrar Staffan Burenstam Linder och Nils G. Åsling i motioner påvisat behovet av en utvidgning av forskarutbytet med Östeuropa och nu under senare år med Kina. Jag syftar här på det forskarutbyte som planeras och utföres av Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Vi motionärer anser att detta utbyte bör ges en högre prioritering än hittills och att det alltså bör tillåtas att expandera. Vi har också framhållit vikten av att staten genom sin anslagsgivning skapar bättre förutsättningar för en långsiktig och god planering av utbytet. Behovet av detta samarbete är väl alla överens om. Erfarenhetsutbyte och gemensamma satsningar på större projekt har visat sig få betydelse för utvecklingen inom forskningen. Forskarutbyte överbryggar de politiska gränserna och skapar värdefulla kontakter. Forskarsamarbetet kan också i gynnsamma fall bidra till en utveckling av handeln mellan de berörda länderna, vilket också är ett angeläget önskemål från svensk sida. De nuvarande svårigheterna sammanhänger dels med den totala anslagsvolymen och dels med den nuvarande formen för finansiering av detta utbyte. Det senare sker genom att bidrag ges ur tre olika anslag under tre olika huvudtitlar: under anslaget Övrig information om Sverige i utlandet på utrikestiteln som vi nu diskuterar, under anslaget till Styrelsen för teknisk utveckling på industridepartementets huvudtitel och under anslaget till Statens naturvetenskapliga forskningsråd på utbildningsdepartementets huvudtitel. Detta system har medfört att man på IVA gjort upp planer på grundval av de överenskommelser om forskarutbyte med ett visst land som regeringarna ingått men att man sedan funnit att anslaget varit otillräckligt för att genomföra alla de planerade projekten. Här behövs alltså en ökning av anslaget för att täcka den expansion av verksamheten till ytterligare östeuropeiska stater, som Ungern och Bulgarien, och till Kina som är både planerad och önskvärd. Vår motion avsåg att genom en höjning av anslaget, som vi nu diskuterar, skapa utrymme för hela det anslagsbelopp på 0,5 miljoner kronor som IVA har begärt för 1973/74. Vi motionärer har noterat med tillfredsställelse att bindande besked har givits av utrikesdepartementet att inom ramen för regeringens förslag till anslag för 1973/74 medge en sådan ökning att det av IVA förutsedda medelsbehovet därigenom kommer att täckas. Utrikesutskottet understryker också att man önskar att så sker. Jag finner därför att motionen i sak på den här punkten är tillstyrkt och att vi motionärer har kunnat nu avstå från att kräva en ytterligare höjning av det totala anslaget på den här posten. Däremot kvarstår finansieringssystemet i sin splittrade och svåradministrerade form. Erfarenheterna har visat att det nuvarande systemet medför långvariga förhandlingar och diskussioner med många parter. Det innebär — jag upprepar det — att IVA inte i god tid innan verksamhetsåret börjar får vetskap om vilket samlat anslagsbelopp man kan påräkna för forskarutbytet med Östeuropa och Kina. Det i sin tur minskar givetvis möjligheterna till rationell planering, och det kan också i fortsättningen medföra sådana kalamiteter som inträffat i det förgångna, nämligen att man måste inställa planerade projekt. Jag vill bara hänvisa till att avtalet om utbyte med Bulgarien har måst sägas upp av det här skälet. Vår slutsats är därför att den bästa och mest ändamålsenliga ordningen är att de statliga bidragen kommer från ett enda anslag och då lämpligen via det anslag vi nu diskuterar under utrikestiteln. Det är motiverat med hänsyn till att detta samarbete rymmer viktiga utrikespolitiska aspekter, vilket ju också markeras genom de ofta mycket högtidliga och positiva deklarationer som göres av respektive utrikesministrar eller andra framstående ledamöter av regeringar när överenskommelser ingås. Vi har också ett motsvarande kulturellt utbyte med öststaterna. Det sker via Svenska institutet, och anslaget för den utbytesverksamheten kommer just på utrikestiteln. Genom en sådan ändring som reservationen föreslår får IVA också besked i samband med statsverkspropositionen om storleken av de samlade bidrag som man kan påräkna precis så som Svenska institutet på den punkten nu får besked om sitt anslag. Herr talman! När vi förra året motionerade i detta ärende fäste utrikesutskottet vikt vid att överläggningar då pågick mellan berörda departement om en mer enhetlig finansiering. Man noterade att överläggningarna syftade till att eliminera olägenheterna med det rådande finansieringssystemet. Men som vi vet strandade dessa överläggningar på grund av rivaliteten mellan olika departement. Det är därför som nu riksdagen behöver klart uttala sin mening, vilket reservationen också föreslår. Det kan naturligtvis hävdas att i synnerhet Styrelsen för teknisk utveckling har ett intresse av att vara med i planeringen för det här utbytet. Jag vill då understryka vikten av att detta inte nödvändigtvis måste få till följd att en del av anslaget måste utanordnas av STU. STU kan mycket väl vara inbegripen i planeringen av verksamheten även om man på det sätt som reservationen förordar anslår hela det statliga bidraget under tredje huvudtiteln. För det här ändamålet har för övrigt redan en arbetsgrupp skapats, där både IVA och STU är representerade. Med hänsyn till vad jag har sagt, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen vid punkten 7 i utrikesutskottets betänkande nr 1.
Herr talman! Som herr Wirmark påpekat är detta en gammal bekant liksom många andra frågor som riksdagen i år får behandla. Några delade meningar om önskvärdheten av ett ökat forskarutbyte med östländerna och nu också med Kina föreligger knappast. I varje fall är utrikesutskottets samtliga ledamöter överens om det. Det betonades i utskottsbetänkandet för två år sedan för första gången då herr Wirmark väckte sin motion att det var önskvärt, och man hoppades på en vidare omfattning av verksamheten. Därför behövs inte det påpekande som herr Wirmark gör här i dag, att verksamheten bör tillåtas expandera. Förhållandet har ju tvärtom varit sådant att vi med glädje kan konstatera att denna verksamhet ökar år från år. Medelstillgången har aldrig utgjort och kommer såvitt jag förstår inte heller att utgöra någon hindrande faktor för en sådan utveckling. Tvärtom har det ju försäkrats under utskottsbehandlingen att medel för de resor som kan vara aktuella också finns tillgängliga. Pengarna behöver sålunda inte utgöra någon begränsningsfaktor i detta sammanhang. Jag har svårt att se att ett bifall till reservationen skulle på något sätt ändra omfattningen av denna mycket viktiga verksamhet. Varifrån pengarna sedan anslås är ju en sekundär fråga, möjligen en lämplighetsfråga. Medlen utgår nu från flera huvudtitlar, och flera fackdepartement är inkopplade. Herr Wirmark har ju observerat att STU fyller en viktig funktion i detta sammanhang när det gäller både förberedelserna och uppföljningen. Då är det självfallet i och för sig också rätt naturligt att anslaget utgår därifrån. Det är emellertid en ganska likgiltig fråga, herr talman, den enda som nu återstår. Den saknar väl egentligen betydelse.

Herr talman! Herr Lange hänvisar till att det i utskottets betänkande uttalas att de praktiska svårigheterna numera skulle ha bemästrats. Jag vill bara säga att därom är inte alla eniga. IVA, den ena parten, anser att svårigheterna kvarstår och att man inte har fått garantier för en sådan behandling av detta ärende att man i tid vet vilka anslag man skall få. Därmed är det, herr Lange, inte någon likgiltig fråga. Genom utskottsmajoritetens skrivning har vi inte fått någon garanti för att det organ som sköter detta utbyte, nämligen IVA, i samband med framläggandet av statsverkspropositionen får reda på vilket totalt belopp det har att räkna med. Får man inte reda på det totala beloppet, blir det osäkerhet i planeringen. Kommer beskedet mycket sent kan det hända — vilket redan har skett — att vissa aktiviteter får inställas, och det stämmer illa med den bedömning som både herr Lange och även regeringens talesmän gjort av värdet av detta utbyte när de ingått överenskommelserna — de har ju ingåtts på initiativ av regeringen.
Herr talman! Jag finner det obegripligt att inte Ingenjörsvetenskapsakademien på ett tidigt stadium kan få reda på vilka medel som kan disponeras för utbytesverksamheten. Här tror jag inte riktigt att herr Wirmark kan leda i bevis vad han sagt. Jag vill också tillägga att jag känner inte till något fall där dessa svårigheter utgjort ett hinder för en planerad resa. Herr Wirmark åberopar utbytet med Bulgarien, men jag kan upplysa herr Wirmark om, utan att därför förlänga debatten på den här punkten, att det var helt andra omständigheter som föranledde att det avtalet om forskarutbyte fick diskuteras i en ny omgång.

Herr talman! Om vi skall kunna hoppas på varaktig fred mellan länder och fredlig samverkan över nationella gränser måste vi veta väldigt mycket om varandras länder och folk. Men det räcker inte att enbart ett antal experter eller särskilt intresserade har sådana kunskaper. Det är nödvändigt att också sprida kunskaperna om andra folk till det egna folkets flertal. Det är lika angeläget att kunskaperna vidgas till andra områden än de dagsaktuellt intressanta, t.ex. de handelspolitiska. För att den förståelse skall kunna skapas mellan olika folk som främjar en verklig samverkan över gränserna krävs kunskaper om samhällslivets alla områden. Den i och för sig utmärkta information som ges i handelsdepartementets publika tionsserie Aktuellt i handelspolitiken behöver därför kompletteras med annat informationsmaterial, som berör lagstiftningsfrågor, ekonomi och skatter, straffrätt och kriminologi, social välfärd, naturvård, regionalpolitik, kultur och undervisning och mycket annat. Europarörelsens svenska råd har under senare år bidragit till sådan upplysning genom ett antal skrifter, vilka lämpar sig både för enskilt studium och underlag för arbete i studiecirklar. Rådets verksamhet är därför enligt min mening värd att stödjas. Det har statsmakterna gjort genom att de två senaste budgetåren lämna ett anslag på 15 000 kronor. I årets statsverksproposition föreslås att det anslaget bibehålles oförändrat. Det är enligt min åsikt inte tillräckligt, eftersom kostnaderna har stigit. Statens bidrag till denna nyttiga verksamhet bör också öka någorlunda i takt med kostnadsutvecklingen. Jag har yrkat på en sådan uppräkning i en motion till årets riksdag, och i reservationen 2 till utrikesutskottets betänkande har jag följt upp motionsyrkandet.

Herr talman! Någon djupare förankring i den svenska opinionen tror jag inte att Europarörelsens svenska råd har. Ändå vill jag inte förneka att en del av de upplysningsskrifter som rådet stått för kan ha haft sin betydelse när det gäller att sprida kunskaper om den europeiska integrationsutvecklingen. Eftersom andra finanskällor står öppna för Europarörelsens svenska råd har utskottet funnit att något behov knappast föreligger för en förstärkning av det anslag på 15 000 kronor som för första gången för två år sedan tilldelades rådet, så mycket mer som vi nu har en förträfflig och fortlöpande skriftserie i den av handelsdepartementet utgivna Aktuellt i handelspolitiken. Samtidigt som jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag på den här punkten vill jag säga att jag är rätt tveksam, om de 15 000 kronor som nu anslås för Europarörelsens svenska råd över huvud taget är av någon som helst betydelse eller ens berättigad. Herr talman! Jag upprepar att jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Lange sade att han var tveksam om huruvida Europarörelsens svenska råd hade den förankring hos svenska folket som man skulle önska. Jag anser det mer väsentligt att kunskapen om Europa, syftet med Europatanken, har en djup förankring hos svenska folket. För att åstadkomma detta har Europarörelsens svenska råd och dess informationsverksamhet mycket stor betydelse.
Herr talman! I fråga om vad man lägger in i Europatanken går meningarna i hög grad isär, det vet herr Turesson lika väl som jag och vi skall inte ta upp den debatten här. Europarörelsens svenska råd får också sin belöning i form av såvitt jag förstår ganska riklig medelstilldelning från Bryssel.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottet har i två betänkanden behandlat några motioner som rör individuell pensionering. Det ena rör främst ålderspensioneringen, det andra främst familjepensioneringen. Men den principiella grunden och motiveringen är i stort sett densamma i båda fallen. I betänkandet nr 8 behandlas motioner om lika folkpensionsförmåner oberoende av civilstånd. Där säger utskottet att principiella skäl med betydande styrka talar mot att förmånerna differentieras med hänsyn till den försäkrades civilstånd. Utskottet säger därför i ett enhälligt betänkande att spörsmålet om lika pensionsförmåner för gifta och ogifta nu bör bli föremål för närmare prövning. I betänkandet nr 4, som vi nu behandlar, har utskottet emellertid inte enats om en närmare prövning av frågan om en allmän egenpension. Utskottsmajoriteten säger liksom föregående år att man bör avvakta det slutliga resultatet av pensionsförsäkringskommitténs arbete. Den kommittén blev färdig för ett par år sedan. Dess betänkande har remissbehandlats, och materialet ligger nu sedan länge hos socialdepartementet. I januari förra året sade socialministern att han tänkte ta upp denna problematik i en kommande proposition samtidigt med att han tog upp frågan om det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Detta har behandlats vid ett par tillfällen sedan dess och det kommer att behandlas i en proposition som vi får om ett tiotal dagar. Men det finns ingenting som tyder på att familjepensionsfrågan då ens kommer att beröras. Det har helt enkelt inte hänt någonting sedan i januari förra året. Då hade det inte heller hänt någonting på lång tid, och nu tycks inte något arbete pågå. Ärendet bara ligger. Majoritetens slutsats förra året — ”vänta och se” — var inte bra ens då. I år, då den upprepas, är den ännu sämre. Det är klart att en familjepensionsreform liksom lika pensionsförmåner oberoende av civilstånd kostar pengar. Därför kan naturligtvis en reform inte genomföras på en gång, detta i synnerhet som det finns andra pensionsreformer som bör komma före. Men det finns också andra skäl för att en reform av detta slag måste förberedas i god tid och genomföras etappvis. Nya regler kan inte genomföras på en gång. Det kan också finnas skäl för att nuvarande regler får gälla för nuvarande pensionärer. Men det finns motiv för att nu arbeta fram det underlag som behövs för ett beslut och ta ståndpunkt i fråga om den framtida utformningen av familjepensioneringen, att nu ta den principiella ståndpunkten och sedan etappvis genomföra reformen. Den allmänna grundsyn som vi från folkpartiets sida har finns klargjord, förutom i den reservation som har fogats till detta betänkande och i den motion som reservationen bygger på, också i partiprogrammet, där det sägs: ”Män och kvinnor skall behandlas lika inom socialförsäkringarna. Den nuvarande familjepensioneringen bör omvandlas till en allmän egenpension, dvs. att alla skall ha lika pensionsrätt oberoende av civilstånd.

Med tanke på familjepensionens roll i det sociala trygghetssystemet bör en grundlig genomgång göras av materialet, och vi vill att det skall ske nu. En fråga som då måste ägnas speciell uppmärksamhet är ATP-poäng för barnavårdande år. Vi menar att samhället på ett bättre sätt än hittills måste erkänna den samhällsnyttiga och produktiva insats som föräldrar med små barn gör. Alltså: Låt oss nu få en utredning som tar hand om det material som finns i den här frågan, och låt oss sedan få ett förslag till riksdagen — och snart! Det går inte att år efter år upprepa att vi väntar på det slutliga resultatet av pensionsförsäkringskommitténs arbete. Den kommittén slutade att arbeta för två år sedan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! I detta utskottsbetänkande behandlas tre motioner med varierande yrkanden, och en av dem har utmynnat i en reservation, undertecknad av folkpartiledamöterna i utskottet. Herr Mundebo har redogjort för innehållet i och syftemålet med reservationen, och jag behöver därför inte ingå på den detaljen. Den motion som har föranlett reservationen är ordagrant likalydande med en motion som vi behandlade förra året i socialförsäkringsutskottet; det är kanske bara namnen som varierar något. Vi hade förra året ingående debatter här i kammaren beträffande dels allmän egenpension, dels tillgodoräknande av pensionspoäng för vård av barn i hemmet. Med hänvisning till den rätt utförliga sakdiskussion vi då förde tycker jag att jag kan fatta mig lika föredömligt kort som herr Mundebo. Vi avslog motionsyrkanden förra året, och utskottsmajoriteten yrkar också i år avslag på motionerna. Vi anser att ingenting nytt har framkommit som skulle ha föranlett utskottet att se mera positivt på dessa frågor i år än vad vi gjorde förra året. Tvärtom har det ju inträffat saker som ytterligare förstärkt argumenten för avslag på motionsyrkandena. Riksdagen beslöt ju förra veckan att uttala sig för flera viktiga reformer som anses angelägna att genomföra, samtliga mycket kostnadskrävande — sänkt pensionsålder, bättre invalidpensioner, bättre förmåner till nuvarande pensionärer. Dessutom kommer vi senare i dag att få ta ställning till det förslag till utredning som herr Mundebo nämnde, dvs. lika pensioner oavsett civilstånd. Detta är ju reformer som riksdagen får anses ha prioriterat, och det är vår moraliska skyldighet att också se till att dessa reformer genomförs innan man tar upp andra nya, kostnadskrävande förslag. Jag vill nog inte riktigt instämma med herr Mundebo i att denna prioritering bör gälla även beträffande det här motionsförslaget. Jag ser den här frågan om änklingspensioner som kanske inte lika angelägen som de förslag vi redan har ansett böra komma till prövning. Det förslag till pensionsreform som utredningen har skissat kan givetvis ligga till grund för en kommande pensionsreform. Det kan hända att det är en reform som måste komma, men jag tror att det är en reform som måste vänta, kanske åtskilliga år. Jag tror inte att vi kommer att ha de ekonomiska möjligheterna att genomföra allt vad som krävs i utredningar och förslag från folkpartiets sida. Vi har därför tyckt det vara ganska meningslöst att nu tillsätta en utredning. När det gäller pensionspoäng för vård av barn i hemmet tycker vi inte heller att det är så angeläget att genomföra en sådan reform, eftersom pensionssystemet ju är så utformat att en make kan stanna hemma åtskilliga år för att vårda barn och ändå ha möjlighet att intjäna full pension. Man kan ju tjäna in pensionspoäng fr.o.m. 16 år tills man fyllt 65 år, och då kan man vara borta från arbetsmarknaden åtskilliga år. Även om man t.ex. studerar eller om man av andra orsaker inte börjar arbeta förrän vid 24 eller 25 års ålder så kan man vara borta ca 10 år för att vårda barn under olika perioder och ändå ha möjlighet att intjäna full pensionspoäng.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

Herr talman! Det vi nu talar om är att skapa ett socialt trygghetssystem som är så effektivt och lättadministrerat att det verkligen når ut till alla människor som behöver hjälp. Jag tror att vi alla är ense om att det svenska socialförsäkringssystemet bör förbättras. Detta är nödvändigt främst av den anledningen att undersökningar visar att effekten av de socialpolitiska åtgärderna inte blivit heltäckande; det är stora brister i trygghetssystemet. Låginkomstutredningens resultat har skapat en debatt i vårt land kring dessa frågor, och besvikelsen har väl främst grundat sig på det faktum att det svenska reformarbetet inte lett till mer utjämnande resultat än det gjort. Det är således ett faktum att var tionde svensk måste klara sig på en familjeinkomst som ligger under 20 000 kronor om året, och det är också klart att man inte kan lasta de enskilda människorna för detta förhållande. Av skilda skäl har de inte haft förutsättningar och möjligheter att skapa ett högre inkomstläge. I detta mönster kan man urskilja regionala skillnader. I glesbygderna är undersysselsättningen det stora problemet, och den tvingar människorna i dessa bygder att leva på en avsevärt lägre standard än människorna i övriga delar av landet. Andra orsaker till en låg försörjningsförmåga är naturligtvis sjukdom och arbetsoförmåga. Men en mycket betänklig tendens är att så många arbetande unga barnfamiljer har svåra ekonomiska problem. I gruppen den unga barnfamiljen visar en undersökning att de som har mer än ett barn har stora svårigheter att klara sin ekonomi. Kvinnorna har inte möjligheter till förvärvsarbete och saknar ofta yrkesutbildning, och den unge familjeförsörjaren har en inkomst som ligger långt under genomsnittet. Det finns också ett klart påvisat samband mellan dålig ekonomi, sjukdomar och andra sociala svårigheter. Det trygghetssystem vi har i Sverige ger inte den utjämning som vi eftersträvar utan ökar i många hänseenden de inkomstklyftor som finns i arbetslivet. Detta är svåra avvägningsfrågor, det är jag fullt på det klara med, men verkan av våra socialförsäkringar gör att de som har en låg standard under sin aktiva tid trycks ned ytterligare vid sjukdom, ålderdom och arbetslöshet. Med dessa exempel har jag velat peka på några av de brister som vårt samhälle fortfarande visar upp på det sociala området. Vi är alla medvetna om detta, och det socialpolitiska reformarbetet går ständigt vidare i takt med ökningen av våra resurser. Det sociala reformarbetet har syftat till, och även fått till följd, att allt fler behovsområden blivit intäckta av sociala trygghetsanordningar genom ett efter hand alltmera utbyggt differentierat system. Detta rikt differentierade system av regler för olika socialpolitiska bidrag gör det emellertid svårt att i vissa avseenden överblicka systemets konsekvenser beträffande rätten till bidrag för olika grupper av medborgare. Samhällets resurser går ibland till grupper av medborgare, som inte är i behov av socialt samhällsstöd. Detta är en allvarlig brist och minskar förtroendet för de sociala insatserna. Efter förslag från arbetsgruppen för låginkomstfrågor har en sakkunnig tillkallats med uppdrag att kartlägga det socialpolitiska bidragssystemet i syfte att klarlägga var de eventuella bristerna finns då det gäller samordningen av olika bidragsformer. Denna kartläggning är naturligtvis värdefull och kan betraktas som en förstudie. Men att nå fram till en samordning av socialförsäkringarna, att få fram säkra underlag för prioriteringar och om möjligt göra systemet mera heltäckande, är en stor åtgärd inom svensk socialpolitik. En fråga av den betydelsen att den syftar till en allmän socialförsäkring måste handläggas av en parlamentariskt förankrad utredning. Den utredningen bör även klarlägga de faktiska och ekonomiska möjligheterna att i det långa perspektivet åstadkomma någon form av garanterad minimiinkomst, eller s.k. negativ skatt, för dem som inte är i stånd att försörja sig själva. Beträffande frågan om negativ inkomstskatt vill jag betona, att jag inte är säker på att ett sådant system är bättre än det nuvarande systemet, men idén är intressant och vi bör undersöka hur bra den kan vara och vilka brister den kan ha. Herr talman! Jag har uppehållit mig vid den sociala sidan av vårt nuvarande trygghetssystem, men det finns också en administrativ sida med verkningar på effektivitet och kostnader för administration. Det nuvarande systemet har sådana organisatoriska brister att det delvis innebär dubbelarbete, bristfälliga och också onödiga kontrollfunktioner. Dessutom har det en föråldrad och otillräckligt samordnad administration. Den administrativa sidan bör också innefattas i utredningsuppdraget. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen som är fogad vi socialförsäkringsutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Riksdagen har vid fyra å fem tillfällen tidigare diskuterat krav på utredning om ett enhetligt grundtrygghetssystem. I dag kan vi som företräder motionärerna glädja oss över att det finns en bred enighet i denna kammare bakom detta krav. I och för sig kan man säga att det första steget tagits mot ett mera fulländat och jämlikt trygghetssystem. Men tyvärr råder det inte full enighet om takten och ambitionsnivån i detta arbete. En majoritet i denna kammare tycks fortfarande underskatta behovet av att påbörja arbetet med att komma till rätta med svagheterna i det splittrade trygghetssystem som vi tillämpar. Man tycks inte inse att i första hand de sämst ställda i samhället drabbas av bristerna i ett alltför grovmaskigt trygghetsnät. Även byråkratin och svårigheterna att informera allmänheten om de enskilda människornas rättigheter går i första hand ut över de svaga i samhället. I alltför liten utsträckning har fastlåsningen av standardskillnaderna uppmärksammats inom en stor del av våra olika socialförsäkringar. Det finns därför, enligt min uppfattning, anledning att något närmare diskutera svagheterna i det system som vi nu tillämpar och delvis avser att komplettera under årets riksdag. Jag vill börja med det förslag till arbetslöshetsförsäkring som regeringen avser att lägga fram. Redan av förhandsbeskeden kan man förstå att det förslaget inte kommer att ge trygghet åt alla de människor som saknar arbete. Enligt detta reformförslag kommer, såvitt jag kan förstå, människorna att bli sorterade i tre olika kategorier. En grupp får i princip full inkomstgaranti. En annan grupp får en viss grundtrygghet. En tredje grupp får ingen standardförbättring alls. I det senare fallet gäller det de människor, som enligt låginkomstutredningen inte har kunnat få något jobb. Ur centerpolitisk synpunkt är denna brist på grundtrygghet helt oacceptabel. Svårigheterna att skapa ett rättvist skattesystem är också uppenbara. Ett pensionärspar kan i dag — för att ta ett konkret exempel — med folkpension, bostadstillägg och en skattefri extrainkomst på 1 500 kronor komma upp i en nettoinkomst på 15 000 å 16 000 kronor per år. Det finns säkert ingen som ifrågasätter det berättigade i denna standardnivå. Det allvarliga är däremot att en låginkomsttagare med motsvarande inkomst kan få finna sig i en väsentligt lägre nettoinkomst efter skatt. I verkligheten kan en sådan familj tvingas att existera på en inkomst som är 2 000 å 2 500 kronor lägre än den tidigare nämnda pensionärsfamiljens. Det kan inte vara rimligt att någon bör leva på en standard som är lägre än den grundtrygghet som garanteras folkpensionärerna. Skattesystemet, såsom det är utformat, ger alltså olika villkor för individer med relativt låg ekonomisk standard. Även vårt relativt nya bostadsstöd har luckor och träffar fel grupper. Det kan inte vara samhällets avsikt att spilla bort starkt begränsade resurser på höginkomsttagare som bor i privilegierade lyxvillor. I och för sig försöker regeringen reparera denna felaktighet med nya regler. Jag tillhör dem som hoppas att man lyckas. Trots den utbyggnad av bostadsstödet som regeringen föreslår kommer stora låginkomstgrupper att bo kvar i bostäder med en mycket låg och undermålig boendestandard. Inte heller med detta kompletterade bostadsstöd har vi lyckats skapa grundtrygghet för dessa människor. Genom åtskilliga undersökningar — bl.a. låginkomstutredningen — vet man att ett stort antal människor som inte uppbär några sociala förmåner har lägre inkomst än många av dem som får sådana. Vi vet också att de schabloniserade förmånerna i många fall inte är tillräckliga men att ändå bara en mindre del av mottagarna får dessa förmåner kompletterade med socialhjälp. Det är därför naturligt att förslag om reformer som skulle garantera alla hushåll en viss minimiinkomst har lagts fram vid olika tillfällen under senare år. Det är uppenbart att en allmän inkomstgaranti inte kan åstadkommas enbart genom en liberalisering av socialhjälpen. Det är både av praktiska och psykologiska skäl otänkbart att en socialhjälp av typ Stockholms sociallön skulle kunna nå alla låginkomsttagare. Det är också uppenbart att det alltjämt är många människor som avskyr att söka socialhjälp även om behoven är stora. Många accepterar hellre de ekonomiska svårigheterna och bekymren än att få den klasstämpel på sig som ligger i denna stödform. De kontrollerande och byråkratiska inslagen är psykiskt mycket påfrestande för många människor som redan har det svårt. Den kanske allvarligaste bristen i denna stödform ligger i att den kommer för sent i många fall. Ett generellt stöd skulle få en mer förebyggande effekt. De personella resurserna skulle ju kunna utnyttjas för rådgivande och stödjande verksamhet. En rad av våra trygghetsreformer har, som jag tidigare påpekat, en utformning som för över klyftorna i inkomst av arbete till att gälla även på ålderdomen och vid sjukdom; en låg inkomst ger en låg ersättning vid sjukdom och även en låg ålderstrygghet. Strävandena att åstadkomma en utjämning inom det nuvarande systemet för våra socialförsäkringar måste anses vara otillfredsställande. ATP bevarar således i princip fördelningen mellan olika inkomstklasser. Däremot gynnas individer med kort yrkesverksam period på bekostnad av grupper med lång yrkesverksamhet. Systemet är med andra ord akademikervänligt och minst fördelaktigt för arbetare och låginkomsttagare. Genom regeln att de 15 bästa åren utgör beräkningsunderlag missgynnas grupper som har sjunkande inkomster efter 40—50-årsåldern. Arbetare t.ex. i gruvor, i skogen och inom stenindustrin med tunga och slitsamma arbeten drabbas hårdast. I och för sig skulle denna exemplifiering kunna göras längre. Men det är inte nödvändigt. Den är tillräcklig för att visa att med vårt nuvarande trygghetssystem har vi inte lyckats fördela den gemensamma ekonomiska kakan jämlikt. Vårt trygghetsnät har på sina ställen alltför stora maskor. De nu tillämpade stödformerna ger inte den grundtrygghet som människorna är i behov av i olika situationer. Vid sidan av de politiska framstötarna har en rad framstående experter på socialarbetarhåll vid flera tillfällen starkt dokumenterat att vårt trygghetssystem inte fungerar tillfredsställande. Bl. a. har socialstyrelsens chef Bror Rexed fört in debatten på tanken att samordna de nu existerande systemen till en väl fungerande enhet. Man har efterlyst en utredning i syfte att åstadkomma ett enhetligt grundtrygghetssystem i form av garanterad minimiinkomst eller allmän socialförsäkring. I debatten om vilka metoder som är de bästa vid utformningen av en mera heltäckande grundtrygghet i samhället har framför allt två huvudtyper framhållits. Den ena brukar benämnas negativ inkomstskatt och innebär att samhället i princip kompletterar den inkomst som individerna får på annat sätt. Den andra har kallats för allmänt folkbidrag och innebär lika bidrag till alla oberoende av annan inkomst. Det senare alternativet bör dock differentieras efter ålder och hushållstyp. För att begränsa samhällets nettokostnader och för att åstadkomma en eftersträvad utjämning krävs självklart att bidraget är beskattningsbart. Jag avser inte att i detta anförande närmare pröva vilken metod som bäst kan svara mot uppställda målsättningar. Detta arbete är i första hand en utredningsfråga. Jag skall därför slutligen nöja mig med att göra några mycket korta kommentarer till dessa två metodalternativ. Mot den negativa inkomstskatten finns det framför allt, såvitt jag förstår, två invändningar. Dels kan det sannolikt vara svårt att fastställa den aktuella inkomsten för en ganska stor grupp människor. Dels kan det bli svårt att få ut stödet och hjälpen i rätt tid. Dessa svårigheter kan innebära att de administrativa vinsterna med en negativ inkomstskatt blir begränsade. Självklart kvarstår, såvitt jag förstår, en rad fördelar med denna metod i förhållande till det nuvarande systemet. Ett allmänt folkbidrag bör genom sin generella form däremot väl kunna uppfylla kraven på enkelhet, snabbhet och ökade valmöjligheter. Med denna modell bör det vara möjligt att förena i princip alla samhällets stödformer. Genom att stödet kontinuerligt betalas till alla täpps de luckor till som enligt min mening är de allvarligaste svagheterna i det nuvarande systemet. Denna modell ger samtidigt en effektivare utjämning till de sämst ställdas förmån. Den generella formen bör bidra till att hålla kostnaderna för administrationen av socialvården på en väsentligt lägre nivå. En väsentlig utgångspunkt vid utformningen av ett allmänt folkbidrag bör vara att man skall kunna leva på det men normalt önska en högre inkomst. Det bör också vara konstruerat så, att det inte missgynnar arbete på deltid, vilket förutsätter en relativt låg marginalskatt på låga inkomster. Den ofta uttalade farhågan att ett folkbidrag skulle minska utbudet av arbetskraft förefaller vara i stort ogrundad, i varje fall om den ekonomiska standarden ges en grundtrygghetsnivå. Möjligen kan det tänkas bli svårare att rekrytera arbetare till otrivsamma och hälsovådliga arbeten, vilket närmast bör ses som en fördel, såvitt jag kan förstå. En närmare analys av vilken metod som är den lämpligaste vid skapandet av ett enhetligt grundtrygghetssystem ankommer det självklart på den parlamentariska utredningen att göra. Det finns ingen anledning att fördröja detta arbete med att invänta pågående expertutredning. En samordning av expertarbetet med den parlamentariska utredningen bör, såvitt jag förstår, vara naturlig och självklar.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

Herr talman! Det är nästan exakt ett år sedan vi här i kammaren diskuterade motioner av ungefär samma innehåll som dem vi i dag debatterar. Dessförinnan hade vi varje år ända sedan 1969 diskuterat denna fråga, som gäller utredning om en allmän socialförsäkring. Jag tror därför, herr talman, att det inte finns mycket nytt att tillföra debatten i denna del, men jag vill ändå något kommentera motionen och herr Anderssons i Nybro anförande här om den negativa skatten och minimiinkomsten. Det gäller motionen 1973:1131, i vilken hemställes ”att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär en utredning om ett enhetligt grundtrygghetssystem i form av garanterad minimiinkomst med bredast möjliga samordning av socialförsäkringarna”, som man säger. Frågan om en garanterad minimiinkomst för alla medborgare genom ett system med s.k. negativ skatt har i många år utförligt debatterats i olika länder, och den har på grundval av motioner varit föremål för ingående behandling i riksdagen vid åtskilliga tillfällen. Ett system av detta slag, som ursprungligen aktualiserades i Amerika, innebär att alla under en viss inkomstnivå är fritagna från inkomstskatt och tillförsäkrade kontantbidrag, som efter prövning i samband med inkomsttaxeringen utgår med maximalt belopp till den som saknar egen inkomst och med reducerat belopp till den vars inkomst understiger den för alla fastställda lägsta inkomstnivån. Vi bör komma ihåg att våra trygghetsanordningar byggts upp stegvis under en lång följd av år. De olika trygghetsanordningarna är i betydande grad samordnade; exempelvis lagen om allmän försäkring med dess samordnade skydd vid sjukdom, moderskap, invaliditet och ålderdom innefattar ett generellt verkande skydd av stor betydelse för den enskilde. Trygghetssystemet bygger på tanken att ingen hjälpsökande skall ställas utan samhällsskydd. Den största fördelen med ett system med selektiva och differentierade stödformer är att man på ett både ändamålsenligt och rättvist sätt kan styra stödet till de grupper och de enskilda som har det största behovet. Socialhjälpslagen innebär en yttersta garanti för att den enskilde inte skall lämnas utan bistånd, om han är i behov av hjälp och inte fångas upp av andra skyddsanordningar inom socialeller arbetsmarknadspolitiken. Förslagen och idéerna om en garanterad minimistandard eller negativ inkomstskatt är ofta diffusa och oklara. I den mån dessa förslag och tankar endast innebär införandet av en grundtrygghet upp till en viss nivå kan man inte avstå från påbyggnadsanordningar av i princip samma slag som de vi för närvarande har. Detta är ingen reell lösning av låginkomstproblemet. Det är genom full sysselsättning i förening med solidarisk lönepolitik som arbetsinkomster och en rättvis fördelning skall skapas. En negativ inkomstskatt skulle innebära en brytning med denna huvudlinje. Sammanfattningsvis vill jag understryka, att det ekonomiska utrymmet för reformarbetet bör tas i anspråk på ett annat sätt än genom införande av ett system med negativ inkomstskatt.

Även om våra sociala trygghetsanordningar i grunden är tämligen enkla och i stor utsträckning bygger på principen om en garanti vid inkomstbortfall på grund av sjukdom, ålderdom etc. kan det rikt differentierade systemet av regler för olika socialpolitiska bidrag göra det svårt att i vissa avseenden överblicka systemets konsekvenser beträffande rätten till bidrag till medborgarna i olika situationer. Detta är också bakgrunden till att den år 1971 tillsatta arbetsgruppen för låginkomstfrågor föreslagit att det nuvarande socialpolitiska bidragssystemet skall bli föremål för en kartläggning i syfte att klarlägga, om nuvarande system uppvisar brister i avseende på samordning av olika bidragsformer. Den utredning som det här talas om tillsattes av socialministern i juni 1972 och håller nu på att kartlägga problemen kring dessa frågor. Både reservanterna och utskottets majoritet är alltså ense om att det är nödvändigt att se över de socialpolitiska åtgärderna. Dessa har gång efter annan varit utsatta för utredningar och översyn och det är självfallet med hänsyn till den utbyggnad som sker. I själva sakfrågan råder således inom utskottet inga motsättningar, det är bara frågan om på vilket sätt man skall gripa sig an saken. Från majoritetens sida hävdar vi att det är nödvändigt att först göra en kartläggning och försöka få reda på i fråga om vilka punkter och avsnitt det hela inte klaffar på riktigt sätt. Det behövs ett ordentligt förarbete. Detta säger för resten också reservanterna: ”Som framgår av den inledningsvis lämnade redogörelsen kartlägger för närvarande en särskild expertutredning, benämnd socialpolitiska bidragsutredningen, det socialpolitiska bidragssystemet. En sådan kartläggning är enligt utskottets mening en lämplig förstudie i arbetet på att klarlägga eventuella brister i avseende på samordningen av olika bidragsformer men torde inte kunna tillgodose det syfte man vill nå med motionerna.” Den sista meningen är vi fullständigt överens om. I utskottets betänkande säger vi: ”Tillsättandet av en parlamentarisk utredning för en samordnande översyn bör enligt utskottets uppfattning anstå till dess resultatet av nämnda utredningsarbete föreligger. Först då finns det förutsättningar att avgöra hur en samordning av olika bidragsformer bäst bör ske.” Vi hemställer också om att kartläggningen bör utföras så snabbt som möjligt så att inte en större utredning fördröjs. Detta önskar vi att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna. Det finns alltså i grund och botten inga skillnader i bedömningarna när det gäller nödvändigheten av att tillsätta en parlamentarisk utredning. Vi vill bara ha klart för oss på vilket sätt denna skall arbeta och på vilka punkter den i första hand bör ingripa. Jag skulle sedan, herr talman, ytterligare kunna kommentera herr Anderssons i Nybro resonemang. Det framgick av hans anförande och det framgår också av reservationen att man vänder sig mot skattesystemet och nu också drar in ATP i sammanhanget. I fråga om ATP-systemet tror jag inte att vi kan vara överens med herr Andersson. Det ligger fast och skall också ligga fast. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande med anledning av motioner om bl.a. en utredning om utvidgning av socialförsäkringen betecknar ett framsteg jämfört med frågans behandling tidigare år. Det här är nämligen ett gammalt krav som aktualiserats, främst från vpk-håll. Kommunisterna hade med frågan om en socialersättning redan 1945, då partiet presenterade sin första programskrift om socialpolitiken.

Detta betraktar jag som ett uttryck för att socialförsäkringsutskottet nu definitivt har tagit ställning för det man även tidigare bejakat, nämligen att det finns behov av en allmän översyn. I tidigare års betänkanden har man nämligen talat om att ”ojämnheter inte kunnat undvikas och att det kan finnas brister när det gäller samordningen av olika bidragsformer inom socialpolitiken”.

För vår del accepterar vi att den utredning som tillsatts i anslutning till denna framställning från arbetsgruppen får lägga fram sitt resultat och att en större översyn därefter vidtas. En sådan översyn måste enligt vår mening inte bara gälla samordningen utan också, om det skulle visa sig finnas behov av det, en utökning av bidragsformerna, allt inordnat under en allmän social försäkring. Det nu pågående utredningsarbetet är begränsat till att belysa bristerna i samordningen av gällande bidragsformer. Resultatet av detta kan med fördel läggas till grund för det mer omfattande utredningsarbete som vi förespråkar. Vi har i såväl årets motion som i tidigare motioner i den här frågan påvisat ett antal luckor i det nuvarande trygghetssystemet som vi menar att en utredning om en allmän social försäkring måste ta upp. Dit hör frågan om ersättning vid arbetslöshet när andra former av ersättning inte träder in. Dit hör också frågan om unga handikappades rätt till en högre levnadsstandard genom en särskild förtidspension.

Jag vill också betona att den kommande utredningen enligt vår mening inte bara skall omfatta det statliga socialförsäkringssystemet utan även beröra kommunernas socialhjälp och därigenom också frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Ett samarbete med den utredning som redan pågår om den senare frågan bör därvid kunna förutsättas. Den expertutredning som nu sker kan ge ett värdefullt basmaterial som belyser dagens situation på socialförsäkringsområdet. Är detta material tillräckligt inträngande så kan redan det innebära ett påskyndande av arbetet med den större översyn som vi länge verkat för. En översyn som alltså tränger djupare in i systemet och tar fram områden där det nuvarande systemet är otillräckligt. Självfallet måste utredningsarbetet också gälla socialförsäkringens administrativa sida. Vi har i tidigare års motioner pekat på den byråkrati som alltför ofta präglar handläggningen av frågor som rör hjälp åt enskilda behövande. Denna omfattande utredning skall givetvis syfta till att införa en allmän social försäkring av den typ vi skisserat i vårt förslag. Vi tror inte att en sådan försäkring någonsin kan bli så fulländad inom det samhällssystem vi har att den helt avlägsnar behovet av kartläggningar och utredningar som syftar till att göra systemet bättre. Men sådana kartläggningar och utredningar skulle i framtiden kunna utföras inom ramen för det nya systemet och därigenom få en helt annan karaktär än den flora av utredningar på det socialpolitiska området som arbetat under årens lopp. Med ett ytterligare understrykande av ordet ”skyndsamt” i socialförsäkringsutskottets avslutande stycke ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vårt socialförsäkringssystem har byggts upp under mycket lång tid. Vi fick folkpensionen redan 1913, sjukförsäkringen blev obligatorisk 1955; vi fick en yrkesskadeförsäkring så tidigt som 1918 och ATP kom 1960. Vi har också en frivillig arbetslöshetsförsäkring som dock erhåller mycket kraftig subvention av allmänna medel. Det är alltså ett 60-årigt reformarbete som har pågått här. Men under den tiden fram till i dag har det praktiskt taget inte bedrivits någon som helst forskning på detta område. Det har inte skett någon utvärdering av vårt socialförsäkringssystem. Det är sannerligen på tiden att vi nu tar itu med en utredning om hur detta system fungerar och vad man kan göra med det. Talarna före mig har talat om låginkomstutredningen, om folk som har det besvärligt här i landet och som får leva på låg inkomst. Det finns människor som har hamnat mellan paragraferna så att säga och som blir illa tillgodosedda. Vi har våra invalider, t.ex., som i pensionshänseende faktiskt har kommit på skuggsidan osv. Egendomligt nog finns det också folk som har fått för mycket i det här systemet just på grund av bristande samordning mellan olika bidragsformer. Det finns fall där enskilda människor fått 50 000 eller 60 000 kronor om året i socialhjälp. De är inte många och har ingen betydelse i systemet som sådant, men det har irriterat folk och det är också exempel på dålig samordning mellan olika former. Jag skall bara avslutningsvis, herr talman, be att få citera ett litet stycke ur en artikel som är skriven av professor Ingemar Ståhl. Han är professor vid Lunds universitet och har varit praktiskt verksam som ekonomisk expert i försvarsdepartementet och finansdepartementet. Han har också arbetat vid OECD direktorat för arbetsmarknadsfrågor. Det är alltså en person som är mycket kunnig på det här området.

Tvärtom kan man hävda att de väsentliga politiska insatserna hittills främst inriktats på att täcka olika områden, dvs. att få någon form av allmän försäkring till stånd. Denna inriktning har ofta inneburit att den interna konstruktionen av försäkringssystemen blivit onödigt grov och gett upphov till en rad icke förutsedda eller icke önskvärda bieffekter och incitament.

Herr talman! Man kan kanske säga att skillnaden mellan utskottets skrivning och reservationen inte är så särskilt stor, men om fru Marklund verkligen vill ha en garanti för att det skall ske något på detta område, skall hon rösta med reservationen Den har en klarare viljeyttring att någonting skall ske på detta område. Med de orden, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Ringaby har väl rätt i att detta är ett av de fall då skillnaden mellan en utskottsmajoritet och en grupp reservanter är närmast hårfin. Man kan även säga att reservationen innebär en något starkare markering av en politisk vilja än utskottsbetänkandet. I övrigt är egentligen de båda grupperna rätt överens i sak. Jag vill ändå, herr talman, peka på att detta betänkande från socialförsäkringsutskottet i och för sig är en illustration till det problem som betänkandet behandlar. Den uppmärksamme läsaren har väl lagt märke till att betänkandet behandlar motioner från tre partier. Även reservationen bärs upp av representanter för tre partier. Men det är inte samma tre partier i båda fallen. Det finns motioner från centerpartihåll, från folkpartihåll och från vänsterpartiet kommunisterna. Sedan finns det en reservation från representanter för moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet i utskottet. Nu är det så, herr talman, att det faktiskt finns en motion från moderata samlingspartiet också — t.o.m. en stor partimotion. Av arbetstekniska skäl kommer riksdagen emellertid att få behandla den motionen vid ett annat tillfälle, nämligen när socialutskottets betänkande i ärendet kommer upp till behandling; i dag behandlar vi ju socialförsäkringsutskottets betänkande. I den motionen förs precis samma resonemang om brister i samordningen av trygghetssystem och annat som i de motioner som diskuteras i dag. Det är bara det att i det konkreta yrkande som framställs i moderata samlingspartiets motion har exemplet — låt oss kalla det så — valts bland stödsystem som faller under socialutskottet och inte under socialförsäkringsutskottet. Det är bostadstilläggen och socialhjälpen som där särskilt diskuteras. Jag tycker att detta förhållande att alldeles samma fråga måste behandlas i två omgångar skilda från varandra visar att det här finns en brist på samordning som ibland får lustiga konsekvenser.

Om bostadstillägget är större eller mindre spelar ingen roll. Det avräknas, och man behåller vad man hade. När riksdagen avsiktligt försökt att förbättra barnfamiljernas situation så har de ekonomiskt allra svagaste i stor utsträckning hamnat vid sidan på grund av en teknik för samordning som inte är ändamålsenlig. Jag har, herr talman, velat nämna detta för att visa att insikten om att vi här har att göra med ett socialpolitiskt problem som till stor del är av teknisk natur men får sakligt och mänskligt besvärliga effekter, den insikten är ännu klarare i riksdagen än som vid första påseendet framgår av det utskottsbetänkande vi har att behandla. Jag vill till sist säga, herr talman, att jag delar fru Marklunds förhoppning om att insikten i själva verket är så bred, att någonting tämligen snart kommer att göras för att få en bättre samordning till stånd.
Herr talman! Jag har i mitt första anförande motiverat varför vi från vpkss sida har godtagit den form av viljeyttring som kommer till uttryck i den nuvarande utskottsmajoritetens skrivning. Vi har inte alls på något sätt gått ifrån vårt krav om en utredning av mera omfattande slag. Tvärtom har vi funnit att en sådan redan från början kunde få möjlighet att arbeta snabbt och effektivt om den nu pågående expertutredningens material lades till grund för arbetet. Vi betraktar alltså den här skrivningen med ordet ”skyndsamt” såsom ett markant fall framåt jämfört med tidigare års hänvisningar till att tiden inte skulle vara mogen, och vi har därför funnit det realistiskt att ansluta oss till den. Även om skillnaden mellan utskottets skrivning och reservationen är mycket hårfin — som här sagts — har vi i reservationen ändå sett sådant som vi inte är helt överens om. Där talas det t.ex. om att påverka kartläggningsarbetet så att det blir så fullständigt som möjligt. Vi har visat på konkreta pusselbitar som måste passas in i ett framtida system. I reservationen berörs också frågan om minimiinkomst och negativ skatt. Det avgiftstänkande som förefaller att ligga bakom en del av detta resonemang har vi också åtskilliga betänkligheter emot. Vi har ju yrkat på att en socialförsäkring av det slag som vi skisserat främst skall finansieras via statsbudgeten.

Herr talman! Vid ett flertal tillfällen har från pensionärshåll rests kravet om lika folkpensionsförmåner oberoende av civilstånd. Kravet har också under flera år förts fram i riksdagen. Argumenten för lika folkpensionsförmån för vardera av pensionsberättigade makar har varit att deras levnadsomkostnader praktiskt taget är lika. Tidigare har det möjligen funnits skäl till differentiering beroende på kostnaden för bostaden, dvs. hyran. Det argumentet har inte längre relevans eftersom hyresutvecklingen lett till att samhället har fått ta på sig allt större del av pensionärernas hyror. I stort sett torde det förhålla sig så att kommunerna svarar för pensionärernas bostadskostnader. Däremot finns det flera principiella skäl som talar för att avskaffa den nuvarande skillnaden i pensionsförmåner. Det är då först och främst hyran, men också skattereformen som genomfördes 1970 och som innebär att man har att betala lika skatt oberoende av civilstånd. Vi har ingenting att invända mot den reformen, men vi anser att i konsekvens med att riksdagen genomförde den borde man ha genomfört den reform som nu står på dagordningen. En sådan uppfattning har också kommit till uttryck praktiskt från riksdagens sida när man har beslutat att pensionstillskotten skall vara lika oberoende av civilstånd. Utskottsskrivningarna har blivit alltmer positiva, och år 1972 sade utskottet i sitt betänkande att lika pensionsförmåner var en välmotiverad reform för att öka jämlikheten. Vi har nu i vår motion påtalat att pensionsålderskommittén inte förpliktigas att ta upp denna fråga i något sammanhang. Vi undrar från vänsterpartiet kommunisterna när dessa positiva utskottsbetänkanden skall leda till något resultat. Vi har frågat hur man ämnar genomföra reformen, om man inte vill börja med en etapp, och vi vill se en fastställd tidsplan för genomförandet. Jag vill nämna att vi förra året framställde ett yrkande om att man fr.o.m. den femte etappen av planen för pensionstillskotten, dvs. fr.o.m. den 1 juli 1973, skulle ha genomfört full jämlikhet på detta område. Yrkandet avslogs, men likväl uttalade sig utskottet positivt i princip för lika pensionsförmåner oberoende av civilstånd. När vi nu återkom även vid årets riksdag avstod vi från att yrka på ett visst datum för reformens genomförande. Vi gav emellertid uttryck för vår uppfattning att någon utredning i vedertagen mening inte erfordras. Vi har begärt ett förslag och en tidsplan, men vi är självfallet också på det klara med att det fordras vissa överväganden. Vi har skrivit att vi vill ha en skyndsam utredning, och jag vill understryka det här. I årets utskottsskrivning har man, jämfört med föregående års skrivning, tagit ännu ett steg framåt i och med att man talar om en utredning och inte enbart skriver att principiella skäl talar för en reform.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

Herr talman! I årets allmänpolitiska debatt kunde jag konstatera, att begränsningen av utgiftsökningarna i 1973/74 års statsbudget var i vad gäller utbildningsoch kulturområdena liksom föregående år nästan järnhård. Visserligen stiger enligt budgeten utgifterna en hel del i kronor, men förutom av penningvärdets fortsatta fall är praktiskt taget detta bara följden dels av genomförandet av redan fattade beslut, dels av automatiken i kostnadsökningarna. Föga eller intet utrymme kan ges åt reformarbete eller nyskapelser. Några kvalitetshöjningar blir det inte fråga om. Vi i moderata samlingspartiet accepterar det finansiella tvångsläget. Vi godtar utgiftsbegränsningarna, motionerar inte om anslagshöjningar och biträder inte heller andras motioner om anslagsökningar. Vi menar t.o.m. att budgeten på några punkter med hänsyn till den finansiella situationen kanske kunde ha varit ännu stramare. Vilka punkter det rör sig om kommer att framgå under den fortsatta behandlingen av statsverkspropositionen. På alla områden av den statliga verksamheten bör man ju — det är närmast en självklarhet att säga det — allvarligt pröva möjligheterna att begränsa utgifterna och ta till vara de besparingsmöjligheter som kan uppletas. Utbildningsdepartementets ansvarsområde får inte utgöra ett undantag, och utbildningsdepartementet självt bör i det trängda läget föregå med gott exempel. I motionen 1290 framhålles att det nu bör vara möjligt för utbildningsdepartementet att efter omdisponering av personal och rationaliseringar fullfölja sina arbetsuppgifter inom en i förhållande till nuläget begränsad kostnadsram. Vi reservanter delar motionärernas uppfattning att det bör vara möjligt, under alla förhållanden på sikt, att företa kostnadsinskränkningar. Visserligen tillkommer en del nya uppgifter för departementet, men samtidigt måste en rad andra och inte så få uppgifter undan för undan bortfalla, gällande t.ex. grundskolan och gymnasieskolan, för vilka det organisatoriska reformarbetet i det närmaste slutförts. Utskottets majoritet anser för sin del att det inte är lämpligt, som det heter, att nu besluta om en inte obetydlig begränsning av utbildningsdepartementets personalorganisation. Och visst kan man ha den uppfattningen, men å andra sidan kan det inte heller vara orealistiskt att för departementet ange — det är ju ett förslagsanslag det rör sig om — en lägre riktpunkt för vad verksamheten inom utbildningsdepartementet bör få kosta. Måhända kan det visa sig omöjligt, även om allvarliga ansträngningar görs, att omedelbart uppnå det uppsatta sparmålet. Inriktningen bör dock anges och färdvägen stakas ut. Kulmen i fråga om arbetsbelastning bör ha nåtts nu och passerats. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen 1 vid utbildningsutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Det finns i dag på många håll en stark oro för utvecklingen inom skolan. Lärare — inte minst i storstäderna — upplever disciplinproblem och tycker sig vara utan stöd från utbildningsmyndigheterna. Elever känner stress, vantrivsel och konkurrens i skolarbetet. Föräldrar är rädda för att deras barn skall komma bort i den anonymitet som skapas av stora skolor. Avnämare av olika slag klagar på kunskaperna hos dem som nyss lämnat skolan. Denna oro kan inte negligeras. Den kan ibland tyckas obefogad men måste tas på allvar — inte bara i ord utan också i handling. Kritiken får inte viftas bort med patenterade fraser utan måste noga prövas och värderas. Det är naturligt att i dag i samband med behandlingen av anslagen till utbildningsdepartementet, skolöverstyrelsen och det obligatoriska skolväsendet dröja ett tag vid den aktuella skolsituationen och regeringens handlande. I mitt anförande skall jag i första hand ta upp några frågor med anknytning till utbildningsutskottets betänkande nr 1, som nu behandlas. Andra företrädare för folkpatiet kommer i senare debatter i dag att ta upp andra aspekter. Några reflexioner om utbildningsbudgeten kan lämpligen knytas till denna årets första debatt om utbildningshuvudtiteln. Den har fått mycket låga betyg i fackpressen. Rubrikerna talar sitt bistra språk. ”Mager skolkost”, skriver Skolledaren. ”Hårt prutad budget tar upp inre frågor som inte kostar pengar”, rubricerar Lärartidningen sin sammanfattning. Universitetslärarförbundets tidning skriver att årets statsverksproposition knappast kan göra någon människa glad och rubricerar sin betraktelse ”Inte ens en ljusglimt”. SACO-tidningen vitsar med Sträng prioritering och Strängs prioritering. Alla tidningarna konstaterar att i år har utbildningssektorn blivit osedvanligt utsvulten. På många punkter är ökningarna så blygsamma att de inte ens täcker de automatiska lönestegringarna. Många institutioner tvingas i praktiken räkna med nedskärningar av sin verksamhet. Inför utbildningsutskottet har både skolöverstyrelsens generaldirektör och universitetskanslern yppat farhågor framför allt för den pedagogiska sektorn av skolans och universitetens ansvarsområden. Det är uppenbart att statsråden Carlsson och Moberg i år haft särskilt svårt att beveka finansministern. För man måste väl ändå utgå från att deras och departementets ambitioner har legat avsevärt högre än vad man nu kan utläsa av budgeten. Det är likaledes uppenbart att departementet på ett tidigt stadium har resignerat inför möjligheterna att prestera några förslag som innebar att man skulle kunna karakterisera årets budget som reforminriktad. I gengäld har man koncentrerat sina ansträngningar till att med ord täcka bristen på pengar. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att motivera nedskärningar och avslag. Reservationer blir räddningsplankor, automatiska uppräkningar utmålas som stora satsningar. Bakom korta formuleringar döljer sig stora och olösta problem, stundom antydda, oftast oredovisade. Huvudgreppet är att hänvisa till utredningar. Pågår det inte någon utredning, aviserar man en sådan. Sällan eller aldrig har en huvudtitel i en svensk statsverksproposition varit så dominerad av hänvisningar till utredningar. Det är SISK och SIA, U 68 och SSK, SVUX och FNYS, LUP och LUK, TRU och RUT, Fövux och FOJO, studiemedelsutredningen, kompetensutredningen, folkhögskoleutredningen, <länsskolnämndsutredningen, forskningsrådsutredningen osv. Ett första led i utbildningsdepartementets utredningsteknik är att dröja så länge som möjligt, innan man utfärdar direktiv för och utser ledamöter i en aviserad utredning. Utredningen om dansarutbildning har aviserats i tre år med påföljd att vi nu står inför ett vacuum på denna utbildningssektor, ett förhållande som jag har påtalat i en motion som utskottet i detta betänkande behandlat mycket välvilligt. Så länge utredningarna pågår är allt frid och fröjd. Då kan de begagnas som ett slags allmänna — jag höll nästan på att säga — ”slasktrattar”, i vilka man häller alla problem. Alltid tystnar kritiken under något eller några år. Svårare blir det genast när utredningarna är färdiga och man i departementet skall ta ställning till deras förslag och förbereda propositioner. En modell är då att undvika att bestämma sig. SISK begravs för gott i årets statsverksproposition. Ett dyrbart utredningsarbete lämnar efter sig ett stort antal promemorior och inga resultat. En annan utredning får ta över. SULUs förslag om ungdomsledarutbildning skulle kosta pengar, och därför tillsätter man snabbt en ny utredning, som skall motivera ett uppskjutande av denna reform, som så länge efterlysts av ungdomsorganisationerna. Det bästa exemplet på den markanta handlingsförlamningen inom utbildningsdepartementet är handläggningen av betygsfrågan. Regeringen gav i oktober 1969 skolöverstyrelsen i uppdrag att se över betygen. I februari 1971 avgav SÖ:s betygsgrupp sina förslag. Därpå beslutade regeringen — i strid med skolöverstyrelsens förslag och utan att höra riksdagen — att införa relativa betyg även på gymnasieskolans yrkesinriktade linjer. SÖs förslag var ute på remiss under mer än ett år. Omkring 600 remissvar kom in. Efter detta omarbetades förslaget fullständigt av SÖ, som presenterade en helt ny modell. Den åsidosätts av utbildningsministern som — hör och häpna — efter allt utredande nu tillsatt en ny betygsutredning. Folkpartiet föreslog i fjol ett system där godkännandeprincipen återinföres och centrala prov anordnas även på de tvååriga linjerna. Båda dessa krav återfanns i SÖs förslag. Men regeringen kan och vågar inte ta ställning. Ett bevis för att utbildningsdepartementet verkligen har fastnat i utredningskvarnen är en skrivelse från statssekreteraren i departementet till ordförandena och sekreterarna i samtliga kommittéer inom departementets verksamhetsområde. Denna skrivelse, som kom för en vecka sedan, påpekar att belastningen på utbildningsdepartementets kommitté anslag under senare år har ökat mycket starkt. Det är därför enligt statssekreteraren nödvändigt att kraftigt begränsa kommande utgifter på kommittéanslaget. Kommittéerna måste iaktta största återhållsamhet. Fördenskull skall nyanställningar om möjligt undvikas, antalet dagarvoden hållas så lågt som möjligt — vilket innebär en begränsning av arbetsförutsättningarna —, antalet sammanträden utanför Stockholm begränsas och statistiska undersökningar och motsvarande ifrågakomma endast i mycket trängande fall. Denna skrivelse är om något en bekräftelse på att utredningsglädjen i departementet nu har svällt så, att man tvingats begränsa arbetet inom de utredningar departementet självt tillsatt. Utbildningshuvudtiteln är alltså ytterst mager i år. Handlingskraften begränsar sig till tillsättning av utredningar. Det pedagogiska reformarbetet stannas upp. De två ansvariga statsråden skjuter problemen framför sig. Bristen på pengar är beklaglig men kanske begriplig. Men bristen på initiativ och handlingskraft kan inte ursäktas. Det råder enighet om att yttre reformer nu måste anstå. Men de inre reformerna är så mycket mer angelägna. Resurser måste ställas till förfogande för skolans inre arbete och för pedagogisk forskning och utveckling. Nå, den svenska skolan och universiteten överlever naturligtvis årets budget. Men tecknen är illavarslande, när ansvariga statsråd inte kan hävda sitt departements intressen i förhållande till andra, när de saknar gehör hos finansministern och när de inför avgörande problem står handfallna och rådvilla. Herr talman! I anslutning till detta betänkande finns en reservation från folkpartiet och centern om anslaget till bokinköp för bibliotekshögskolan i Borås. Denna fråga har nu varit följetong några år, och det är uppenbart att departementschefen tappat intresset för biblioteksutbildningen i och med att utlokaliseringen var genomförd. Lärare, styrelseledamöter, elever och bibliotekarier ute i landet klagar högljutt över att bibliotekshögskolan från början varit missgynnad och fortsätter att vara det när det gäller elementära resurser. Man kan snåla med mycket men knappast med böcker när det gäller bibliotekarieutbildningen! Den magra tilldelningen här är ännu ett tecken på ointresset i departementet för bibliotekarieutbildningen.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

Herr talman! Det är inget fel, som herr Nordstrandh framhöll i sitt anförande, att man allvarligt prövar möjligheter att begränsa de statliga utgifterna och ta till vara de besparingsmöjligheter som kan finnas. Men moderaternas reservation går ut på att minska anslaget till utbildningsdepartementet till 10 miljoner kronor och därmed jämnt. Det kan inte anses vara någon allvarlig prövning. Utskottsmajoriteten är något förvånad över detta lättvindiga sätt att föreslå besparingar. Herr Nordstrandh nämnde nu försiktigtvis i sitt anförande att detta kan vara någon form av inriktning, att man måste bli mer sparsam. Om man följde förslaget att minska anslaget till departementet till jämnt 10 miljoner kronor skulle det innebära en minskning av antalet anställda med ca 15 — och detta i ett departement där man redan tidigare har genomfört en långtgående decentralisering. Trots de stora skolreformer som genomförts under 1960-talet har antalet tjänster inte nämnvärt ökat inom departementet, vilket även är ett av motiven för att man nu eventuellt skall göra vissa omplaceringar. Vi vet också alla att detta departement har många viktiga frågor att bereda i framtiden. Jag kan nämna forskningsfrågorna och vuxenutbildningsfrågorna, som är inne i en period av stark utveckling. Vidare har vi hela dimensioneringen och lokaliseringen av en helt ny organisation för den eftergymnasiala utbildningen, där U 68 inom kort kommer att lägga fram förslag. Och på vuxenutbildningsområdet får man nu över utbildningen i svenska för Det här betänkandet behandlar kulturfrågor i stor utsträckning, och utbildningsdepartementet är inte minst ett departement som har att svara för hela den stora kulturella sektorn. Vi vet ju alla att det skall satsas ordentligt på den under 1970-talet — kulturrådets betänkande är nu ute på remiss. Det finns alltså all anledning att yrka bifall till utskottsmajoritetens mer seriösa förslag på punkten 1. Herr Wikström höll ett allmänt skolpolitiskt anförande, som borde ha utmynnat i att han — till skillnad från herr Nordstrandh, som vill minska anslaget till utbildningsdepartementet — hade velat öka anslaget avsevärt. Nu slutar hans reservation med ett förslag om en ökning av anslaget till bibliotekshögskolan i Borås med 450 000 kronor. Regeringen har höjt anslaget med 200 000 kronor.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

Herr talman! Frågan om utvärdering av de stora skolreformerna var den skolpolitiskt viktigaste frågan för ett par år sedan. Bakgrunden var den att skolan i grund reformerats men att man visste ytterst litet om i vilken utsträckning de uppställda målen uppnåtts. All erfarenhet tydde på att det fanns betänkliga brister. Oppositionens krav på en sådan utvärdering — eller ett instrument för utvärdering — tillgodosågs i viss mån genom ett riksdagsbeslut våren 1971. Enligt detta skulle den pedagogiska nämnden inom skolöverstyrelsen reorganiseras och förstärkas — bl.a. med parlamentariker — och uttryckligen få som huvuduppgift att just bevaka dessa frågor. Denna lösning var emellertid en kompromiss och åtminstone från folkpartiets sida accepterad utifrån insikten om att den då var den enda möjliga lösningen. Den var med andra ord inte idealisk men ändock acceptabel om vissa villkor uppfylldes. Jag framhöll i plenardebatten att om denna reform inte skulle bli enbart en skenreform utan av verklig betydelse och därmed fylla de syftemål som vi eftersträvat fordrades åtminstone två ting: ”dels att nämnden har reella möjligheter att självständigt och med god insikt i den aktuella situationen på skolans område besluta om utvärderingsundersökningar, dels att tillräckliga resurser för att effektuera sådana beslut finns”. Pedagogiska nämnden har nu varit i verksamhet ett och ett halvt år. Det finns därför anledning att fråga sig om den fyllt de uppgifter som den avsågs få. Det är visserligen för tidigt att försöka sig på att ge ett uttömmande svar, men jag vill ändock något beröra frågan. Vad beträffar relationerna till skolöverstyrelsen vill jag gärna som min personliga uppfattning framhålla att det inte finns någon anledning till klagomål. Vi har tvärtom mötts av stor förståelse för våra uppgifter och av stor beredvillighet i fråga om nödvändig information. En stor del av nämndens hittillsvarande arbete har bestått i orientering kring de aktuella problemen och i diskussioner om nämndens arbetsformer. Dessa har nu fastställts. Jag vill ta tillfället i akt och upplysa om att pedagogiska nämnden kommer att årligen publicera en utvärderingsrapport, omfattande dels en kommenterad redogörelse över utfört utvärderingsarbete, dels en kommenterad redovisning ämnesoch stadievis av resultat på standardprov i grundskolan och centrala prov i gymnasieskolan. Detta finner jag vara mycket värdefullt, men det finns också anledning att betona hur komplicerat och svårt utvärderingsarbetet är. Det finns en speciell svårighet som kan vara värd att uppmärksamma, nämligen den tidsutdräkt som är svår att komma ifrån när det gäller flertalet forskningsprojekt. Själva beslutsprocessen inom skolöverstyrelsen tar avsevärd tid. Genomförandet av ett projekt tar sällan mindre än ett eller ett par år — ofta ännu längre tid. Detta innebär att avsevärd tid kan förflyta från det undersökningen projekterades till dess rapporten är klar. En konsekvens av detta måste bli dels att man måste akta sig för att binda sig för långa och kostnadskrävande projekt, dels att den reguljära utvärderingen av skolans verksamhet måste ske på annat sätt än genom särskilda forskningsinsatser. Den stab av inspektörer som skolöverstyrelsen har, både de egna gymnasieinspektörerna och länsskolnämndernas skolinspektörer, bör kunna ge aktuell, allsidig och sakkunnig information om läget inom skolan. Vad det andra villkoret beträffar — att tillräckliga resurser ställs till förfogande — finns det tyvärr anledning att uttala stor besvikelse. Skolöverstyrelsen har tidigare framhållit att det vore rimligt att anslaget till forskning och utvecklingsarbete uppginge till I procent av driftkostnaderna. Pedagogiska nämnden delar den uppfattningen. Inför petitaarbetet våren 1972 ansåg man sig dock, bl.a. av statsfinansiella” skäl, böra stanna för ett lägre anslag och förordade en måttlig höjning av det utgående anslaget, nämligen med 8 miljoner till 31 miljoner kronor. Skolöverstyrelsen följde nämndens rekommendation. Det bör uppmärksammas att 1 procent av driftkostnaderna skulle ha inneburit ungefär 58 miljoner kronor. Den blygsamma höjning av forskningsoch utvecklingsanslaget som skolöverstyrelsen föreslagit har emellertid prutats ned så starkt — från 8 miljoner till drygt 1 miljon kronor — att den nominella ökning som föreslås inte ens täcker kostnadsstegringen. Detta är helt oacceptabelt. Det rimmar illa med det beslut som togs våren 1971 och innebär i realiteten att en av förutsättningarna för den uppgörelsen eliminerats. Det finns anledning att nu efter ett par år se utvecklingen i ett något längre perspektiv. Anslaget till forskning och utvecklingsarbete ökade kraftigt under 1960-talet och har med all säkerhet betytt mycket för skolreformernas genomförande. Statsrådet Carlsson förklarade i sin första statsverksproposition att denna utveckling borde fortsätta. ”Enligt min mening”, framhöll han, ”hör en fortsatt utbyggnad av utvecklingsarbetet inom skolan till de mest angelägna ändamålen inom skolväsendet.” Den faktiska utvecklingen har emellertid blivit en helt annan. De nominella ökningarna av utvecklingsanslaget har minskat successivt och utan minsta undantag år från år. I 1970 års statsverksproposition föreslogs en ökning på 4 500 000 kronor. Under de följande åren har uppräkningen varit 2440 000, 2385 000 och nu senast 1 150 000 kronor. Sammanlagt har anslaget således ökat med endast 5 975 000 kronor på tre år. Den ökningen har inte alls skapat utrymme för den utbyggnad av utvecklingsarbetet som utbildningsministern ställde i utsikt i 1970-års statsverksproposition. De två senaste åren har anslaget drabbats av en reell minskning. Det är tyvärr bara att konstatera att den ena besvikelsen har följt den andra. Man kan sedan fråga om det är viljan eller förmågan som fattas. Till råga på allt har departementschefen i sitt yttrande till statsrådsproto kollet givit en vilseledande framställning av möjligheten att med hjälp av Nr 37 en reservation på ca 3 miljoner Kronor få utrymme till ytterligare projekt. Onsdagen den Verkligheten bakom detta är, som framhålls i en reservation till å : 2 7 mars 1973 utskottets betänkande, att medelsreservationer av denna storlek regelmäs= = sigt förekommit under de senaste åren. De är uteslutande av bokförings Pedagogiskt utveckteknisk natur. Det är verkligen betänkligt att man inom utbildningsdepar = lingsarbete inom tementet har så litet reda på de faktiska förhållandena — ty man kan väl skolväsendet utgå från att det inte är något medvetet försök att föra riksdagen bakom ljuset? Eftersom det föreslagna anslaget i realiteten innebär en minskning finns det all anledning att bifalla den reservation med krav på en ökning av anslaget med ytterligare 2 miljoner kronor, som bygger på en folkpartimotion och som representanterna för centern och folkpartiet står bakom. Vi har alltså konstaterat hur FoU-anslaget kommer att urholkas av kostnadsstegringar, om det inte höjs mer än vad utskottsmajoriteten förordar. Det finns emellertid risk för att det urholkas även på ett annat sätt. Forskningsoch utvecklingsanslaget används nämligen i mycket hög grad till uppgifter som lika gärna — eller hellre — kunde ingå i den reguljära verksamheten inom skolöverstyrelsen. Det gäller översyn, revidering och utarbetande av läroplaner för diverse olika ämnen, det gäller utarbetandet av elevinstruktioner för olika specialkurser inom gymnasieskolan, och det gäller läromedelsutveckling och andra liknande uppgifter. Allt detta är självfallet värdefullt och nödvändigt, men det kan ifrågasättas om inte det allra mesta av detta arbete borde ingå i det vanliga arbetet inom skolöverstyrelsen. Det kan inte vara rimligt att ett ämbetsverk i så hög grad saknar resurser för det reguljära arbetet, att det anslag som till stor del är avsett för särskilda ändamål får bli räddningen när det gäller att sköta de löpande uppgifterna. Detta förhållande gör det än mer angeläget att höja anslaget till forskningsoch utvecklingsarbetet, så att det åtminstone inte blir en reell minskning av de faktiska resurserna. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till utbildningsutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Som herr Richardson framhöll är anslaget i detta fall litet för knappt, och inom utskottet har också uppfattningarna om anslagsbehovet på denna punkt varit delade. Majoriteten, som tydligen sett mera restriktivt på anslaget, tycker jag borde inse nödvändigheten av att den pedagogiska utvecklingen följs upp väl. Inte minst är detta angeläget på grundskolans område. Även om SIA-utredningen nu befinner sig i ett intensivt skede har vi inga möjligheter att i läroplanen överblicka och syna arbetet rörande undervisningen. Vi har därför heller inte möjligheter att föreslå någon sorts läroplansrevision eller liknande. Jag tror emellertid det är nödvändigt att vi får en snabb och riktig utvärdering av de pedagogiska resultaten. För att elevernas studier skall främjas måste vi veta hur den ”pedagogiska vägen” skall se ut och hur den skall inriktas. I höstas kunde vi i utskottet bli eniga om och tillstyrka 101 bl.a. en centermotion om bättre balans mellan teoretisk och praktisk undervisning. Utskottet förutsatte då att LUG skulle följa upp de intentioner som utskottet gav till känna. För att vi över huvud taget skall kunna göra en så riktig bedömning som möjligt måste givetvis forskningsoch utvecklingsarbetet ha tillräckliga anslag. Inte minst gäller detta vid bedömningen av den läroplan som vi nu har. Uppenbart är, som också SÖ anför, att metodutvecklingen av de s.k. öppna skolornas pedagogik även är en angelägen uppgift. Mycken kritik hade säkerligen kunnat undvikas om vi på ett tidigare stadium genom central pedagogisk ledning här i landet hade haft möjlighet att utvärdera exempelvis det pedagogiska resultatet vid sådana skolor med utgångspunkt i de anspråk och behov som Lgr 69 förutsätter. Vi står, herr talman, i dag inför förskolans start. Uppmärksamhet bör kanske fästas på utvecklingsarbetet inom detta område. Jag tror gärna på den enskilda kommunens möjligheter att utveckla pedagogiken, men vi måste få del av resultatet av utvärderingar och försök. Med detta korta och starkt begränsade anförande vill jag framhålla nödvändigheten av att SÖ:s äskanden på denna punkt blir mera tillgodosedda. Jag vill därför, herr talman, i likhet med herr Richardson yrka bifall till den reservation som centerpartiet och folkpartiet har avgivit i detta ärende.

Herr talman! Jag vill först erinra om att anslaget till pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet vuxit mycket snabbt under det gångna årtiondet. I grundskolepropositionen år 1962 anvisades 2 miljoner kronor för det budgetår som låg närmast efter beslutet. Herr Richardson har nämnt en del siffror från de senaste åren för att visa att ökningen inte har varit så väldigt stor år från år. Han åberopade mycket näraliggande siffror, men om han hade gått tillbaka sex år i tiden hade förhållandena varit annorlunda. För budgetåret 1967/68 anvisades nämligen 5,6 miljoner kronor. Nu tillstyrker utskottsmajoriteten bifall till förslaget i statsverkspropositionen om anslag för nästa budgetår på 24 125 000 kronor, en ökning med 1 150 000 kronor i förhållande till nuvarande budgetår och 18,5 miljoner kronor mera än vad anslaget uppgick till för endast sex år sedan. Utvecklingen har alltså varit snabb under det årtionde som gått efter grundskolans genomförande. Anslaget har nu nått en sådan omfattning att en mera normal bedömning bör kunna ske. Genom den pedagogiska nämnden borde vi kunna få en betydligt mera kritisk analys av projekten än vad som hittills skett. Jag vill också framhålla att utvecklingsarbetet sker även med anlitande av andra resurser, t.ex. lärarhögskolorna och särskilt deras och universitetens pedagogiska och psykologiska institutioner, det samhällsvetenskapliga forskningsrådet, försöksoch demonstrationsskolorna i skolväsendet och TRU. Det är totalt stora belopp som går till denna verksamhet. Därtill bör läggas de medel som ges via kommittéanslaget. SIA har, som både herr Richardson och herr Larsson i Staffanstorp känner till, ett stort forskningsprogram som regeringen anslagit över 1,5 miljoner kronor till. Ett forskningsanslag är till naturen av en annan karaktär än t.ex. ett Nr 37 myndighetsanslag. Projekten är kortvariga; i de flesta fall rör det sig om Onsdagen den fyra å fem år. Det är betydande belopp som bör frigöras varje år för att 7 mars 1973 sättas in på nya projekt. Därför kan man inte acceptera metodiken att räkna lönekostnadspålägg på en verksamhet som faller bort. Pedagogiskt utveck I vad gäller medelsreservationerna kan det konstateras att dessa vuxit lingsarbete inom skolväsendet under de senaste åren. Det framgår av en revisionsrapport från riksräkenskapsverket. I utskottsbetänkandet nämns att det för budgetåret 1971/72 finns en reservation på ca 3 miljoner kronor. Nu visar det sig att den faktiska reservationen i verkligheten är 3 751 254 kronor, dvs. drygt 750 miljoner kronor högre. Riksräkenskapsverket framhåller också i sin kommentar att det är riktigt att reservationerna tas med i bedömningen. Det är tvivelaktigt om det kan vara rimligt att ha en reservation på 15 å 20 procent av ett anslag.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

Herr talman! Herr Jönsson i Arlöv påtalade att utvecklingsanslaget ökat starkt under 1960-talet. Det är alldeles riktigt, och det framhöll jag själv. Jag sade också att detta med all säkerhet betytt mycket för skolreformernas genomförande — det var ett erkännande av den skolpolitik som förts i detta avseende. Men sedan har det stagnerat, och det är mycket beklagligt eftersom vi just vid 1970-talets början har en ny skolpolitisk situation. Läroplansreformen för grundskolan — Lgr 69 — sätts i verket liksom hela reformen av gymnasieskolan med integration av gymnasium, fackskola och yrkesskola. Det gör att detta utvecklingsanslag verkligen behöver höjas i lika hög grad som tidigare. Det är på den punkten jag framfört kritik. Vad beträffar reservationsanslaget är det ändock en bokföringsteknisk sak. Om det är 750 000 kronor mer enligt riksräkenskapsverket än enligt skolöverstyrelsen spelar mindre roll. Vissa projekt blir inte avslutade under det år för vilket medel beräknats. Kostnaderna bokförs då på det första året men betalas först sedan projektet är avslutat. Det innebär att dessa 3,7 miljoner i själva verket är intecknade och inte står till förfogande. Herr Jönsson i Arlöv avstod alldeles från att kommentera mina synpunkter på användningen av utvecklingsanslaget. Jag påtalade att mycket av detta anslag använts till sådant som egentligen borde tillhöra det reguljära arbetet i skolöverstyrelsen. Jag skall ge några exempel från gymnasieskolan.

Herr talman! Utöver vad jag sade tidigare vill jag erinra om det pedagogiska utvecklingsarbete som utförs inom universiteten. Inte minst riksbanksfonden anslår väsentliga belopp till detta ändamål. Låt mig till sist till herr Richardson nämna hur reservationerna har ökat varje år. Budgetåret 1968 70 2,6 miljoner kronor, budgetåret 1970/71 3 703 000 kronor och föregående budgetår den siffra jag tidigare nämnde, 3 751 000 kronor. Utvecklingen visar alltså att reservationerna ökar år efter år.
Herr talman! Utvecklingsanslaget till UKÄ är en sak som helt faller utanför detta anslag. Vi får anledning att återkomma till detta ämne, när vi behandlar universitetsfrågorna. Reservationerna är av bokföringsteknisk karaktär, och det har ingen som helst reell betydelse om de ökar eller minskar.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 4 har under rubriken Bidrag till driften av grundskolor m.m. behandlats en del motioner, bl.a. en partimotion från centern. I denna motion tas invandrarfrågorna upp i hela sin vidd, och det avsnitt som berör grundskoleanslaget gäller en anslagshöjning på 240 000 kronor — en höjning alltså i förhållande till vad Kungl. Maj:t föreslår. Anledningen till denna begäran är att i motionen krävs möjlighet att i grundskolan bilda mindre tillvalsgrupper än vad som nu är möjligt för icke svenskspråkiga elever. Förvisso har invandrarströmmen till vårt land förändrats radikalt under senare år i den meningen att den nu inte är lika stark som tidigare. Emellertid kommer fortfarande stora grupper invandrare till vårt land, och dessa människor måste ju beredas möjlighet att finna sig till rätta i vårt samhälle. Det är i de allra flesta fall avhängigt kunskaperna i det nya landets språk. Detta gäller naturligtvis både vuxna och barn, och det skall inte förnekas att mycket görs för att eliminera de största svårigheterna för de här grupperna. Alla invandrare får t.ex. 240 timmars intensiv undervisning i svenska språket omedelbart efter det att de har anlänt hit; i vissa fall ställs tolkar till deras förfogande och statsbidrag utgår för stödundervisning i grundskolan sedan några år tillbaka. Inte minst viktigt är det att alla de invandrarbarn som kommer hit kan finna sig till rätta i vårt utbildningssystem så snabbt som möjligt. De barn och ungdomar som kommer hit kommer från helt andra skolformer och helt andra miljöer och är därför i behov av särskilda stödåtgärder för att kunna tillgodogöra sig den utbildning som vårt utbildningssystem erbjuder. Detta gäller naturligtvis i första hand svenskundervisningen, men det gäller också att vidta åtgärder för att underlätta invandrarbarnens tillgodogörande av kunskaper i andra ämnen. Vi bör nog ha i minne att det för många av våra egna barn är nog så svårt att klara skolarbetet — problemen i det släptåget är bekanta, och det finns ingen anledning att i det här sammanhanget beröra dem. Det kan nog vara klokt att fundera över hur de 12—14-åringar har det som kommer hit utan att känna till vare sig språket eller hur samhället över huvud taget fungerar. Speciellt angeläget måste det vara att vidta åtgärder som gör att de ungdomar som kommer hit och skall gå i vårt högstadium snabbt finner sig till rätta. Om så inte sker, kan de i praktiken bli avstängda från vidarestudier i gymnasieskolan. Gjorda undersökningar visar att invandrarbarnen i relation till de svenska barnen är klart underrepresenterade i gymnasieskolan. I centerns partimotion har vi som ett led i strävandena att underlätta invandrarbarnens skolgång och anpassning till vårt samhälle begärt extra medel för att kunna bilda tillvalsgrupper med lägsta antalet tre elever mot nu gällande fem. Härigenom borde man lättare kunna tillrättalägga studiegången för elever med ofullständiga kunskaper i svenska. Detta skulle säkert för många invandrarbarn innebära att man snabbare kan tillgodogöra sig undervisningen över ett bredare fält. Skolöverstyrelsen har också utifrån sina utgångspunkter och erfarenheter gjort denna bedömning och begärt att få de 240 000 kronor det enligt dess beräkning skulle kosta. Motionen och reservationerna 1 och 3 a) stöder alltså skolöverstyrelsens begäran i det här sammanhanget. Utskottsmajoriteten avvisar enligt mitt sätt att se saken motionärernas yrkande litet lättvindigt. Utan någon närmare motivering säger man bara att kostnaderna för den i motionen 702 föreslagna anordningen med tillrättalagd studiegång för invandrarbarn är betydande. Visst är 240 000 kronor ett betydande belopp — det vill jag inte förneka — men i förhållande till anslaget till driften av grundskolor på drygt 4 miljarder kronor är beloppet försvarbart med tanke på ändamålet. Det avser att hjälpa en grupp människor att klara sig i vårt samhälle, och det är inte endast ett intresse för dessa människor. Det måste vara ett minst lika stort intresse för samhället i dess helhet att klara av de problem dessa invandrargrupper har. I det perspektivet är troligen den begärda summan relativt måttlig. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3 a.

Herr talman! I samband med behandlingen av anslaget till det obligatoriska skolväsendet kan det vara på sin plats att rent allmänt påminna något om de problem som vi vet att den nya skolan fortfarande brottas med. Som skolpolitiker, föräldrar eller anställda i skolan konfronteras vi gång på gång med dessa problem. Vi vet alla att det just nu pågår en stor läraraktion för att återinföra de praktiska linjerna i grundskolans årskurs 9. Vi vet också att debatten om elevernas färdigheter eller snarare brist på färdigheter pågår i de flesta tidningar. Vi vet att Riksförbundet Hem och skola har gått ut med en stor kampanj för att söka göra något åt mobbingproblemet i skolan, och vi vet att Elevförbundet genomför en aktion för att försöka lösa problemen med utstötningen i skolan. I den lilla byn Markitta utanför Gävle strejkar man för att få behålla sin byskola, och på många håll där nya skolor planeras arbetar man för att slippa storskolor. I och för sig är det inte konstigt att det finns problem i skolan. En så gigantisk omdaning som den svenska skolan gått igenom kan naturligtvis inte ske utan att det uppstår svårigheter. Det vore onaturligt annars. Men för oss som länge arbetat med och för skolreformerna känns ändå dagens situation bitter. Vi vet att förtroendet för skolan har skadats och kritiken tenderar att bli alltmer högljudd och ibland också osaklig. Att så är fallet är inte underligt egentligen. Om ingen lyssnar måste man ju skrika högt. Alltför länge har skolpolitiker och reformpedagoger varit ömhudade prinsessor på ärten. Så fort någonting i den nya skolan satts i fråga har man ryckt ut och försvarat systemet med en nästan feberaktig intensitet. Oroliga och kritiska föräldrar har gång på gång fått uppleva hur deras synpunkter nonchalerats och viftats bort. Att detta till slut lett till att man börjat ifrågasätta hela systemet är ju egentligen ingenting att förvåna sig över. Titta t.ex. på diskussionen om vantrivseln i skolan. I en Uppsalaundersökning som publicerades för ett par månader sedan påvisade man en omfattande vantrivsel, framför allt på högstadiet. En fjärdedel av eleverna i årskurs 8 och 9 fann skolan tråkig eller mycket tråkig. En lika stor andel uppgav att man skulle sluta skolan om den var frivillig. Man frågar sig då hur landets utbildningsminister reagerar på dessa uppgifter. Känner han oro, talar han om åtgärder? Nej, i stället avfärdas uppgifterna med en axelryckning. I Upsala Nya Tidning kunde man läsa ett citat där han sade: ”Vantrivsel förekommer på alla arbetsplatser. De elever som känner vantrivsel i skolan skulle säkert inte trivas någon annanstans heller. ”Tydligare än så här kan knappast den handlingsförlamning och passivitet som till många delar just nu utmärker utbildningsdepartementet illustreras. I och med att den nya skolan har införts är allting bra. I dagarna har vi fått en liten pamflett med den hurtfriska rubriken: Vad lär de sig i skolan, Ingvar Carlsson? Tydligen har det nått fram till ansvariga instanser att det faktiskt finns folk som ställer sig den frågan nu. Att den här broschyren inleds med en lovsång till regeringens utbildningspolitik får man kanske ha överseende med. Däremot är det svårare att fördra den historieskrivning som försöker göra gällande att det är socialdemokraterna ensamma som drivit igenom dagens skolreformer. I arbetet för en ny och mera demokratisk skola har ju alla partier deltagit, och bakom de mål som riksdagen antagit står också alla partier. Detta välkända faktum undviker man att tala om för läsarna. All kritik mot skolan avvisas i broschyren. I de fall det finns problem har vi satt ambitionerna för högt, hävdar utbildningsministern. Annars är det kritiken som ligger för högt och skjuter över målet. Internationella undersökningar visar att Sverige ligger mycket bra till i alla avseenden, sägs det med tillfredsställelse i broschyren. Men då har utbildningsministern tyvärr stannat på lågstadiet. Om man ser till bilden på högstadiet är situationen en helt annan. I maj månad kommer den stora internationella jämförande skolundersökningen, i vilken professor Husén från Sverige deltar, att presentera en del av sitt material. Troligen får man göra en reviderad upplaga av den socialdemokratiska broschyren då. Av vad som hittills läckt ut framgår nämligen att svenska elever ligger i toppén i fråga om skrivoch läsfärdigheter på lågstadiet men nära botten i den jämförande undersökningen när de kommer upp på högstadiet. Därmed bekräftas i och för sig bara vad vi redan har ett otal exempel på, nämligen att elevernas läsoch skrivfärdigheter blir allt sämre. Men en skola som skickar ut en stor del av sina elever i livet utan att ha givit dem tillräcklig förmåga att läsa eller skriva kan ju inte sägas ha lyckats särskilt väl. Otillräcklig läsoch skrivfärdighet om något befrämjar den sociala utstötningen. I den socialdemokratiska pamfletten säger Ingvar Carlsson med bestämdhet så här: ”Vi vägrar att svika de elever som inte klarar sig lika bra i skolan. De skall också ha rätt till en så bra start i livet som möjligt.” Javisst skall de det. Men vad har man gjort om inte svikit dessa elever när vi fortfarande skickar ut många av dem i livet efter en nioårig skolgång utan att ha gett dem ordentlig läsoch skrivförmåga. Man kan inte säga att den nya skolan har lyckats speciellt väl med att bistå de sämst lottade eleverna. Oftast släpar de med i klassen, de sitter där men är ständigt med bland dem som misslyckas, De praktiskt inriktade utbildningsvägarna, som erbjöd dem en möjlighet till självförverkligande och meningsfull sysselsättning, har försvunnit. Nu kräver man från många håll att de praktiska linjerna skall återinföras. Jag tror att det är omöjligt. De praktiska linjerna präglades på många håll bl.a. av ett negativt urval, och det var olyckligt. Nej, vi måste absolut försöka finna nya former för hur vi skall utöka den praktiska verksamheten i skolan, i vad det gäller både metodiska arbetsformer och ämnesinnehållet. Vi vet av andra undersökningar att 85 procent av de elever som har betyget 3 eller däröver går vidare till gymnasieskolan, men att bara 50 procent av dem som har betyget 2,9 eller därunder fortsätter sina studier. För den senare gruppen måste naturligtvis grundskolan fungera så att också de får en riktig studieoch yrkesförberedelse. Vi kan ju inte fortsätta att låtsas som om alla elever fortsätter sina studier i gymnasieskolan. I absoluta tal är det egentligen varje vår ca 20 000 elever som avslutar sin utbildning i och med grundskolan. Vi vet också att det ofta är de elever som har de sämsta förutsättningarna för studier och det minsta stödet hemifrån. Dessa skickar vi alltså direkt ut i arbetslivet. Det är återigen ett exempel på regeringens passivitet i utbildningspolitiken. Dessa elever om några behöver hjälp från skolan med en effektiv yrkesvägledning för att inte komma fel. Till viss del får de numera detta från skolan beroende på lokala initiativ. Skolan har egentligen ingen skyldighet att ta hand om dem som lämnar skolan efter 9:an, men yrkesvalslärarna har ofta försökt hjälpa dem genom sina personoch arbetsplatskontakter. Men yrkesvalslärarna passade inte in i Ingvar Carlssons skola och därför avskaffades de. Att en stor elevgrupp sedan får sämre hjälp tycks inte väcka bekymmer. Den grupp som verkligen skulle behöva tas om hand den utlämnas. Det finns glädjande nog kommuner som utan centrala direktiv ändå försöker komma till rätta med problemen — kanske i strid med allt vad stadgor och förordningar heter. I Örebro har man t.ex. löst problemen med de 4—5 procent i årskurs 9 som är s, k. drop-outs genom att inrätta en specialklass som lagts till gymnasieskolans praktiska linje och där eleverna får en studieoch yrkesförberedelse. Men vad händer på alla de ställen där man inte visar samma förmåga till konstruktivt handlande utan bara låter eleverna sluta eller vara borta? Det borde vara en rättighet för varje elev att på högstadiet få en utbildningsväg som han har nytta av och känner sig lämpad för utan att det skall markeras som något extraordinärt. Jag kan inte inse att det är speciellt jämlikt att offra just de elever som har svårigheter för de andra som har förutsättningar för teoretiska studier. Vi är från folkpartiets sida nu oroliga över den passivitet och låt-gå-inställning som präglar departementet. Vi har helhjärtat ställt oss bakom 1950 och 1960-talens skolreformer. Vi vill ha en skola som ger alla elever samma chanser till utveckling oavsett elevens sociala miljö och studietradition. Vi vill ha en skola, där eleven känner sig hemma och trivs och där skolarbetet upplevs som meningsfullt. Vi vill ha en skola som utvecklar elevernas personliga kvaliteter så att de kan fungera som ansvariga och harmoniska medborgare i det demokratiska samhälle som vi alla bekänner oss till. Vi vill ha en skola som utvecklar elevernas solidaritetskänsla så att de får förmågan att engagera sig för andra, mindre lyckligt lottade medmänniskors problem. Vi vill att skolan skall satsa en större del av sina resurser på elever med handikapp av olika slag, men vi kräver också att elever med goda intellektuella förutsättningar skall få en utbildning som motsvarar deras kapacitet. Vackra ord om skolans målsättning och statistik över hur många elever som nu får undervisning väger litet i jämförelse med den praktiska skolvardag som miljontals människor kommer i kontakt med i det här landet. Skall vi få den nya skolan att fungera måste vi handla — inte bara sitta och se på. För det första: Vi måste få alla som arbetar i skolan att känna glädje i sitt arbete. Det skulle vara befriande skönt att någon gång få höra Ingvar Carlsson säga ett uppskattande ord om alla de lärare som under svåra förhållanden varit med och förverkligat skolreformerna och som nu i en bitter kamp mot många destruktiva krafter utanför skolan ändå försöker ge eleverna kunskaper och bidrag till deras utveckling. Det är en pedagogisk grundprincip att uppmuntran alltid bidrar till ett bättre inlärningsresultat, och den principen gäller även utbildningsministern. För det andra gäller det föräldrarna. Läroplanens vackra ord om att hem och skola skall samverka för att gemensamt bidra till barnens utveckling, fostran och vård klingar ganska tomt inför den verklighet vi alla möter. Visst har vi Riksförbundet Hem och skola, som verkligen försöker göra det bästa av situationen, men någon fungerande samverkan på det lokala planet, som innebär att föräldrarna känner att de har ett reellt inflytande över skolan, förekommer sällan. Jag kan aldrig upphöra att förvånas över den brist på fantasi som utmärker utbildningsdepartementet när det gäller skolans samverkan med föräldrarna. Några hundratusen till Riksförbundet Hem och skola, och sedan är allt klart. Varför är man så rädd för att ta initiativ och föreslå nya samarbetsformer? Är det omöjligt att tänka sig att föräldrarna skulle få vara med och ge sin syn på skolbyggnader, valet av läroböcker, metodik etc.? Och varför kan inte föräldrarna också dras in i skolans arbete mera såsom assistenter, som skolvärdar på raster och under håltimmar, som ansvariga för viss fritidsverksamhet etc.? Det här gäller naturligtvis inte alla föräldrar, det vet jag mycket väl, men många skulle kunna hjälpa till. Föräldrarnas aktiva engagemang för sina barns bästa kräver också en rejäl föräldrautbildning. Och när man nu vet att en elevs möjlighet till skolframgång grundläggs redan före 7-årsåldern, är det svårt att förstå den passivitet som visas inför tanken på en obligatorisk, allmän eller åtminstone utbyggd föräldrautbildning. Herr talman! Alla de som i dag arbetar i skolan har fått nog av vackra ord och pedagogiska-politiska visioner. Det man nu väntar sig är ett effektivt stöd från de ansvariga myndigheterna. Tänk om statsrådet Carlsson i stället för pamfletten Vad lär de sig i skolan egentligen, Ingvar Carlsson? hade låtit trycka upp en liten skrift under rubriken Vad vill de egentligen i skolan? undrar Ingvar Carlsson, och på så sätt låtit alla föräldrar, elever och lärare som har synpunkter komma till tals — det hade varit ett sätt att återställa skolans förtroende och skaffa underlag för de fortsatta reformer som måste göras. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3 a vid utbildningsutskottets betänkande.